Herr talman! Den fråga som behandlas i förevarande utskottsutlåtande rör de taxeringsvärdeökningar som nu föreslås fastställda. I de taxeringsdirektiv man har haft att rätta sig efter har föreskrivits att fastigheterna skall åsättas ett värde motsvarande 75 procent av deras försäljningsvärde; det skulle således återstå en marginal på 25 procent. När det då gällt att räkna fram detta värde har det sagts att för van liga fastigheter får inte de värden och priser som städer och kommuner har betalt för tomtmark läggas till grund. De priserna har med andra ord skalats bort ur jämförelsematerialet, ett förfaringssätt som synes mig helt riktigt. Huruvida bestämmelsen i alla avseenden följts förefaller dock vara synnerligen tveksamt. Om man studerar den genomsnittliga taxeringsvärdeökningen i olika län skall man finna att värdestegringen är högst i de län där stora kommunala förvärv har ägt rum, nämligen 57 procent i Malmöhus och Västmanlands län samt inte mindre än 75 procent i Uppsala län. Det är också i dessa län som de största kommunala markförvärven gjorts, i Skåne av städerna Malmö, Lund och Hälsingborg, i Uppsala län av Uppsala stad samt i Västmanlands län av Västerås stad. Trots den avskärmning som sålunda skulle ske kan man inte komma ifrån att dessa städers markförvärv och de priser städerna betalat har påverkat taxeringsvärdesättningen i kringliggande bygder. Enligt reservanternas förmenande har tillräckliga hänsyn inte tagits till avkastningsvärdet på ett jordbruk, jämfört med vad man får ut för ett tomtmarksområde. En kommun eller en stad som t.ex. för bostadsändamål köper ett markområde till högt pris kan räkna in detta pris i produktionskostnaderna för husen och sedan ta ut kostnaderna genom en härefter anpassad hyra. Detta innebär att hyresgästerna får betala det höga markpriset och på det sättet göra förvärvet räntebärande. Så kan emellertid inte en jordbrukare räkna. Han blir för förräntningen alltid beroende av de priser som jordbrukets produkter betingar, och de bestäms ingalunda av de framräknade markvärdena. Det är andra faktorer som där inverkar, inte minst statsmakternas ingripanden för att hålla livsmedelspriserna nere. Nu skall det villigt medges att det inte är enkelt att i detta fall skipa rättvisa — lika litet som det är lätt att göra det när det gäller alla andra taxeringsfrågor. Men nog borde man väl mer än som nu sker kunna göra åtskillnad på förräntningsvärde och saluvärde, så mycket mer som man i det senare fallet med kommunala förvärv inte behöver räkna med några svårigheter, så länge det finns betalningskraftiga hyresgäster. Tidigare riktmärke för fastställande av taxeringsvärde på jordbruksfastighet har varit att värdet skulle fastställas med hänsyn till vad en förståndig köpare skulle anse sig kunna betala.

Om dessutom en jordägare med ett normalt taxeringsvärde på sin gård skulle försälja denna och därvid erhålla ett stort överpris, drabbas han av den i fjol beslutade jordvärdestegringsskatten. Den kalkylerade vinsten kommer att väsentligt begränsas av dessa nya beskattningsbestämmelser. Under sådana förhållanden anser vi att det inte kan vara skäligt att pressa upp jordbrukets taxeringsvärden på det sätt som skett till belopp som rent av kan väntas bli oräntabla. Den jord som odlas av landets jordbrukare skall väl överlämnas till kommande generationer och man måste fråga sig hur dessa skall kunna klara sig med dessa upptrissade taxeringsvärden. Hur denna fråga skall lösas är ett stort problem. Vi har i den vid förevarande utskottsbetänkande fogade reservationen A uttalat önskemålet att lagstiftningen i aktuellt avseende bör ändras så att avkastningsvärdet i stället för saluvärdet på ett helt annat sätt än hittills får slå igenom vid taxeringen. Ändringar i kommunalskattelagens regler bör därför utarbetas.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

Herr talman! Herr Vigelsbo har mycket noga redogjort för utfallet av den höjning av fastighetstaxeringsvärdena som genomförts, speciellt beträffande jordbruket. Det är onekligen exceptionellt höga fastighetsvärden som kommit att fastställas. Det egendomliga är att den princip som man haft vid höjningen av taxeringsvärdena varit att följa de priser som förekommit i handeln med ett visst antal gårdar. Det är ändå inte särskilt många gårdar som har avyttrats, även om det, såsom herr Vigelsbo framhöll, på grund av exceptionella förhållanden har ägt rum en hel del försäljningar under de senaste åren. Det är mot denna bakgrund ganska egendomligt att man vid fastställandet av de nya taxeringsvärdena inte tagit hänsyn till avkastningsvärdet, och det är närmast detta som vi reagerar mot. Jag förstår innerligt väl att många människor ute i landet finner det orimligt att de skall — trots att avkastningen från jordbruket inte ökat under senare år utan i stället snarare minskat — tvingas betala en betydligt högre skatt, t.ex. i form av förmögenhetsskatt. Detta framstår såsom ännu mera orimligt med tanke på att det kan gälla gamla gårdar som varit i samma släkts ägo :sedan flera generationer. Det kan inte finnas något motiv för en högre beskattning när gårdens avkastning stagnerar eller kanske minskar, och därför tror jag att det sällan har framförts en mera befogad reservation än den som har fogats vid detta bevillningsutskottets betänkande. Det kommer också att bli efterverkningar — som redan tidigare sagts — när gårdarna skall övergå till kommande ge nerationer och man då får betala en mycket hög arvsskatt. I viss mån är förhållandet likartat när det gäller villafastigheter. Det är också exceptionella förhållanden som gjort att villor betalats med ganska höga priser. Även härvidlag har man använt sig av försäljningspriserna som utgångspunkt för att taxera upp hela villabeståndet, trots att bostadsbristen på många orter har gjort att en hel del villor har betalats med alldeles för höga priser. Men för alla dem som kanske under ett stort antal år har ägt en villa eller eget hem som varit boplatsen för vederbörande och hans familj, verkar det egendomligt att plötsligt behöva betala en betydligt högre skatt och få en dyrare boendekostnad bara på grund av att ett taxeringsvärde höjs.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som har fogats vid bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 8 behandlas ett flertal motioner som berör frågan om ändring av gällande regler vid fastighetstaxeringen och då särskilt reglerna för taxering av jordbruksfastighet. Här har redan redogjorts för de regler som gäller vid fastighetstaxering, och jag skall inte gå in på detta. Jag vill bara understryka vad som sagts, nämligen att man vid den pågående fastighetstaxeringen synes ha tagit alltför liten hänsyn till avkastningsvärdet. I huvudsak har försäljningsvärdet kommit att vara avgörande när det gäller att fastställa den nivå som har legat till grund för värdena. Vad beträffar förspelet till årets fas tighetstaxering vill jag erinra om att vi under en följd av år haft en mycket «onaturlig situation på jordbruksfastighetsmarknaden, alldeles speciellt inom de expansiva områdena. Jag har från mitt eget län och min egen bygd den erfarenheten att det var 1967 som utvecklingen började avvika från det normala. Inför den markvinstbeskattning som infördes den 1 januari 1968 inköpte kommunerna mycket stora markområden. Enligt uppgifter som jag erhållit köpte exempelvis Malmö och Trelleborg under 1967 mark för ett värde som översteg 50 miljoner kronor och till priser som låg nära 100 procent över dem som tidigare hade betalats för vanlig jordbruksmark. Genom dessa stora markförvärv kom man utanför tätortsbebyggelsen och köpte mark som i vanliga fall betraktas som jordbruksmark. Det är riktigt som här har sagts att tomtmarksförsäljningarna inte inräknas i den statistik som ligger till grund för fastställande av riktlinjerna för fastighetstaxering. Men det säger sig självt att när det sker en så stor försäljning av jordbruksfastigheter som då var fallet innebär detta en mycket kraftig prisstegring på hela jordbruksfastighetsmarknaden. Många av de jordbrukare som sålt sina fastigheter till kommunerna blev spekulanter på andra jordbruksfastigheter för att få möjlighet att fortsätta verksamheten inom sitt yrke. Det är givet att denna situation spelade stor roll. Vid köpet av nya fastigheter gjorde det inte så mycket om priset översteg avkastningsvärdet, eftersom man vid försäljningen av tidigare egendom fick ett pris som låg mycket över avkastningsvärdet. Dessa s.k. andrahandsköp har i stor utsträckning satt sin prägel på 1968 års priser på jordbruksfastigheter, och det är dessa som utgör utgångspunkten för de nya värden som inom kort kommer att fastställas. I motioner och i reservationen A har kravet ställts att betydligt större hänsyn skall tas till avkastningsvärdet, särskilt på de jordbruksfastigheter som brukats av ägarna. Jag beklagar att vi inte längre har kvar jordförvärvslagen i en sådan utformning att man med dess hjälp kan bevara jordbruken i jordbrukarnas ägo och därmed förhindra att jordbruken blir kapitalplaceringsobjekt. För att förhindra en utveckling i sistnämnda riktning föreslås som jag nyss nämnde såväl i motionerna från centerpartiet som i reservationen 1 att särskild hänsyn skall tas till de jordbruksfastigheter som brukas av ägarna. I den debatt om kapitalskatterna som nu pågår spelar fastighetstaxeringen en betydelsefull roll. Genom höjda taxeringsvärden ålägges innehavarna av fastigheterna ökade kapitalskatter. När taxeringsvärdeshöjningen får den omfattning som den har erhållit i Malmöhus län i år, med i många fall höjningar på 60—70 procent, uppstår orimliga förhållanden. Jag vet fall där höjningar på jordbruksfastigheter på 35— 40 hektar inneburit ökade taxeringsvärden med 200000 kronor. För dubbelt så stora jordbruksfastigheter på 60—80 hektar, är man uppe i mellan 350 000 och 400 000 kronor i höjningar av taxeringsvärdet. Denna höjning av taxeringsvärdet innebär inte någon som helst ökning av avkastningsvärdet men väl av kapitalskatterna. Den värdestegring som sker blir tillgänglig för innehavaren först när han avflyttar från sin fastighet. Genom realisationsvinstbeskattningen blir denna vinst beskattad vid detta tillfälle när skattekraften finns. Genom realisationsvinstbeskattningen och markvärdeökningen har förhållandena förändrats väsentligt när det gäller behovet av att taxeringsvärdena skall ha det inflytande som de nu har på kapitalbeskattningen. Enligt vår uppfattning är det därför angeläget att frågan blir föremål för utredning. En ytterligare anledning till detta är att vid varje taxeringstillfälle görs för vissa grupper ändringar så att en taxe ringsvärdeshöjning inte skall inverka ofördelaktigt från skattesynpunkt. Redan i finansplanen framhöll finansministern att en justering av den s.k. villaschablonen skulle ske för att undvika icke önskvärda skatteeffekter av fastighetstaxeringen. En justering kommer sannolikt också att göras när det gäller förmögenhetsbeloppets inverkan på möjligheterna att erhålla vissa sociala förmåner, bostadstillägg, studiebidrag etc., och jag anser detta vara fullt riktigt. Jag har svårt att förstå varför jordbrukare och andra familjeföretagare skall bära de icke önskvärda effekterna av taxeringsvärdeshöjningarna, alldeles speciellt när dessa höjningar vida överstiger avkastningsvärdet på fastigheterna. Det är därför som jag, herr talman, anser det vara nödvändigt att frågan blir föremål för utredning, och jag yrkar bifall till de vid utskottets betänkande fogade reservationerna.

Herr talman! De motioner som vi nu behandlar gäller metoderna och reglerna vid den allmänna fastighetstaxeringen. Till bevillningsutskottets betänkande har fogats två reservationer, för vilka talesmän för reservanterna redan har redogjort. Jag skall nu redovisa utskottsmajoritetens ställningstagande. Först några ord om taxeringen av jordbruksfastigheter och reservationen AÅ, som behandlar denna fråga! I utskottsbetänkandet har gällande regler och bestämmelser mycket utförligt redovisats; också herr Vigelsbo har åberopat detta. Utskottet hävdar att dessa bestämmelser, rätt tillämpade, är väl ägnade att leda fram till en riktig och rättvis taxering. Huvudregeln enligt 9 § kommunalskattelagen innebär att taxeringsvärdet i allmänhet skall åsättas till det belopp som utgör fastighetens värde efter ortens pris, alltså det allmänna saluvärdet. I anvisningarna lämnas också en rätt utförlig beskrivning av hur denna bestämmelse skall tolkas och tilllämpas. Som herr Vigelsbo också anförde är det allmänna saluvärdet det belopp som en förståndig köpare kan antas vilja betala för en fastighet när den säljs inom den kundkrets som finns för fastigheter av detta slag och för ett med hänsyn till fastighetens beskaffenhet lämpligt utnyttjande. Det är den allmänna regeln. Det anförs vidare att priset vid enstaka försäljningar ej får ligga till grund för bedömningen av saluvärdet. Det heter således att först om ett något så när tillräckligt antal olika försäljningar föreligger och det inte finns anledning att anta att ovidkommande omständigheter påverkat prisbildningen kan man dra en tillförlitlig slutsats om det riktiga värdet. Av detta framgår att det allmänna saluvärdet är att förstå som ett normalt värde i handeln och inte såsom ett belopp som i ett visst fall betalats för en viss fastighet. I detta sammanhang vill jag också framhålla vad utskottet anfört, nämligen att man vid värdesättningen av jordbruksfastighet som brukas av ägaren inte uteslutande skall ta hänsyn till avkastningsvärdet. I den mån en fastighet har ett exploateringsvärde eller annat övervärde måste detta givetvis påverka det totala taxeringsvärdet. Detta har väl också skett — det har påpekats här — men det kan inte anföras såsom ett bevis för att reglerna i och för sig är felaktiga. Finns det ett exploateringsvärde — och det gör det utan tvivel i vissa områden — bör det naturligtvis också komma fram vid bedömningen. Ytterligare en sak förtjänar att framhållas, nämligen den rekommendation för 1970 års fastighetstaxering som antogs vid det av riksskattenämnden i maj 1969 anordnade s.k. Stockholmsmötet. Därvid uttalades att den genomsnittliga taxeringsnivån för fastigheter och villor bör ligga vid 75 procent av de saluvärden som noterades för år 1968. Det förefaller att vara en någorlunda rim lig bedömning. Utskottet erinrar också om att man vid upprättandet av köpeskillingsstatistiken för jordbruksfastigheter har bortsett från bl.a. exploateringsköp. Vad gäller reservationen B, som berör villafastigheternas taxering, kan jag liksom utskottet fatta mig mycket kort. Jag har i den första delen av mitt anförande sökt ange några av huvudreglerna för fastighetstaxeringen. De gäller även för villafastigheter och är enligt utskottets mening så utformade att någon översyn av dem nu inte kan anses behövlig.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

Herr talman! Herr Engkvist sade att det är rimligt att ta hänsyn inte bara till avkastningsvärdet utan även till exploateringsvärdet, och det föreföll som om han menade att detta har gjorts vid fastighetstaxeringen. Jag vet emellertid med säkerhet att taxeringsvärdet har höjts med över 90 procent för fastigheter som inom överskådlig tid inte kan exploateras vare sig för villaeller industribebyggelse. Utskottet kan därför inte gömma sig bakom den motiveringen. Sedan kan man fråga sig: Vad är ett rättvist och riktigt taxeringsvärde? Vi förnekar ingalunda att en gård kan ha det värde som åsatts den vid taxeringen. Å andra sidan måste hänsyn tas till förräntningsvärdet under förutsättning att ägarna skall kunna fortsätta att bruka gården; de flesta jordbrukare har ett jordbruk därför att de vill sköta det och få sin utkomst av det. Principen att man skall ha avkastning av sin rörelse bör ju gälla även jordbrukare.
Herr talman! Det exempel som herr Vigelsbo anförde ger inte belägg för att reglerna är felaktiga utan endast att de möjligen har tillämpats felaktigt. Om uppenbara felaktigheter förekommit i ett visst bestämt fall bör man överklaga.
Herr talman! Om det finns ett exploateringsvärde skall det givetvis beaktas. Detta är så klart angivet i de riktlinjer och normer som har utfärdats av taxeringsnämnderna att det inte bör råda något tvivel därom. Vad vi har tagit upp i motionerna och i reservationen gäller de direkta jordbruksfastigheterna, de som under överskådlig tid beräknas komma att ligga utanför tätbebyggelse.

För att bedöma avkastningsvärdet kan man jämföra dagens arrendepriser med förräntningen av de nya taxeringsvärdena — det råder en väsentlig skillnad mellan dem. Inom andra områden — det gäller skogen och vissa andra fastigheter — utgår man från avkastningsvärdet. Det är därför en rimlig begäran som reservanterna framställer att frågan bör bli föremål för utredning. Detta krav borde riksdagen kunna tillmötesgå; det är dock ett allmänt intresse att fastighetstaxeringen skall ge så rättvist utslag som möjligt.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande behandlar frågan om skattefri avsättning till omskolningsoch utbildningsfonder. Vi som tillhör oppositionen har reserverat oss för bifall till motioner härom. Vi kan räkna med en mycket stor omställning i de svenska företagen i framtiden. Denna omställningsprocedur måste förberedas i god tid. Så långt är väl alla överens. Vad gäller framtida omställningar är företagen själva bäst rustade att bedöma den situation som kan uppstå i olika branscher. Detta har betydelse inte enbart för företagen, utan det betyder mycket även för tryggheten för de människor som är sysselsatta i företagen. Vi vet att konjunkturerna växlar — ibland har vi goda år, ibland har vi sämre år. Under de goda åren gör företagen som regel vinster, som man behöver spara till situationer då lönsamheten är sämre. Under de goda åren skapar man de ekonomiska förutsättningarna för de omställningar som är erforderliga för att företagen skall kunna konkurrera, vilket gäller inte bara den svenska marknaden, utan numera måste vi alltid hålla blickarna fästade på den internationella marknaden. Vi vet alla och inte minst företagarna att det blir svackor i konjunkturen. Har företagen under en period av goda år fonderat medel för omskolning och utbildning, har de större möjligheter att bemästra den situation som uppstår när konjunkturerna blir sämre. Alla företag måste genomgå en ständig utveckling. Det fordras nya tekniska hjälpmedel, och man måste gå in på helt nya områden, men man har inte personal som är tillräckligt utbildad eller kunnig beträffande det nya som kommer. Å andra sidan är man angelägen om att behålla den personal som man har. Då är den rätta vägen att omskola personalen för att göra den beredd för den nya situation som uppstår. Det sägs i utskottsbetänkandet att kostnaderna för utbildning och omskolning enligt gällande skattelagstiftning är avdragsgill när utgifterna görs. Det gäller emellertid för företagen att se till att medel finns tillgängliga när det uppstår en svacka i konjunkturen. När man under en högkonjunktur har fullt upp att göra har man varken möjlighet eller råd att avstå personal för omskolning och framåtriktad verksamhet, utan sådan verksamhet får man uppskjuta till de dåliga åren. Det är då som företagen skulle ha nytta av att ha förberett sig genom att bygga upp fonder som ger dem resurser och utrymme att ta itu med nya uppgifter. Med hänsyn till den statliga skatten är det tämligen egalt om ett företag det ena året får skattefritt avsätta medel för detta ändamål för att kanske nästa år använda medlen och då betala skatten. Från statskassans synpunkt är det bara fråga om en clearing mellan olika år, men för företagen och deras anställda är det livsviktigt att den svenska företagsamheten på detta sätt ges möjlighet att konkurrera. Har vi inte starka företag, som är beredda på omställningar och kan möta framtidens behov, då är det illa ställt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Strukturrationaliseringen inom näringslivet samt forskningens och teknikens snabba frammarsch tvingar till omskolning och vidareutbildning av arbetskraft på ett helt annat sätt nu än vad tidigare varit fallet. Denna omskolningsverksamhet kan bedrivas på olika sätt. Den kan bedrivas av samhället, men den kan också bedrivas av företagen själva. I utskottets betänkande sägs att 505 miljoner kronor satsas på det arbetsmarknadspolitiska området under budgetåret 1970/71. Det är nödvändigt att vi så gör. Jag är också medveten om att samhället bör bära och även kommer att bära den största kostnaden för omskolningen och vidareutbildningen i framtiden. Jag anser det emellertid tacknämligt om också industrin vill bedriva viss omskolningsverksamhet, och därför tycker jag att de motioner som här föreligger och vilka föreslår bättre möjligheter för företagen att bedriva en sådan verksamhet är mycket välmotiverade. I motionerna och i reservationen till utskottets betänkande krävs möjligheter till skattefri avsättning till omskolningsoch utbildningsfonder. Vad avses då med dessa fonder, och vad menas med den skattefria avsättningen? Detta är en parallell till de nuvarande investeringsfonderna och skall därför behandlas på precis samma sätt som de. De investeringsfonder som finns är öppna så till vida, att företagen kan sätta in hur mycket pengar som helst till dem — det är bara företagens ekonomi som avgör hur mycket pengar man sätter in i investeringsfonderna under ett gott år. Om det ges möjlighet att avsätta pengar till omskolningsoch utbildningsfonder, betyder detta alltså inte att företagen får möjlighet att avsätta mera pengar; de får bara möjlighet att sprida avsättningen till framtida investeringsändamål eller till framtida omskolning. Det innebär alltså inte någon form av skatteflykt, och jag är angelägen om att stryka under att denna möjlighet inte kan ge några samhällsekonomiska effekter av negativ art. Jag menar att det i stället måste innebära samhällsekonomiska fördelar som företagen får möjligheter att under de goda åren lägga upp fonder som de sedan under en lågkonjunktur kan använda för omskolning av arbetskraft inför nästa högkonjunktur. — Vi vet ju att konjunkturerna går i vågor. Jag tycker att detta skulle vara direkt samhällsekonomiskt fördelaktigt, och därför vill jag yrka bifall till reservationen till utskottets betänkande.

Herr talman! Det ärende som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 9 har ju redan belysts av de två föregående talarna, men jag skall i alla fall be att få göra några korta kommentarer till utskottsbetänkandet. Reservationens hemställan går ju ut på en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning och förslag om rätt för företag att skattefritt avsätta medel till omskolningsoch utbildningsfonder. Denna fråga har tidigare varit föremål för riksdagens prövning vid ett flertal tillfällen. Vi reservanter anser dock att frågan har minst lika stor aktualitet i dag som tidigare. går i oförminskad takt. Fusioner och nedläggningar syftande till större enheter och höjd effektivitet pådrivs av kostnadshöjningar och skärpt konkurrens på världsmarknaden. Dessa omställningar inom näringsliv och arbetsmarknad kommer i regel snabbt, och många gånger drabbas mäniskor ganska oförberett av de svårigheter som ett bortfall av sysselsättningsmöjligheterna nästan regelbundet medför. Utskottsmajoriteten hänvisar till samhällets insatser på det arbetsmarknadspolitiska området och säger bl a. följande: »Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning beräknas för budgetåret 1970/71 uppgå till 505 milj.kr.» Utskottsmajoriteten fortsätter med att säga att det knappast kan anses motiverat att jämsides med detta införa rätt till skattefri avsättning för omskolningsoch utbildningsverksamhet. Arbetsmarknadsstyrelsen har dock under ett flertal år förordat utbildning inom företagen. I förra årets anslagsframställning framhöll styrelsen att behovet av utbildning är av sådan storleksordning att det av flera skäl är nödvändigt att en del kan tillgodoses på annat sätt än genom utbyggnad av den särskilda kursverksamheten. Även i år framhåller styrelsen behovet av ökad utbildning och att sådan utbildning inom företagen bör begränsas till att omfatta personer som behöver nyrekryteras och fördenskull är i behov av omskolning eller komplettering ävensom personer som på grund av ändringar i produktionen löper risk att bli arbetslösa och därför behöver omskolning. Vi reservanter är fullt införstådda med att insatser på detta område är nödvändiga både av samhället och av företagen för att lösa de stora problem som kommer att föreligga. Men vi vill pröva den utvägen att arbetsmarknadsutbildningen i större utsträckning än för närvarande bedrivs direkt inom företagen. Vi tror att arbetstagaren där igenom snabbare skulle erhålla en ny produktiv arbetsuppgift och att utbildningen smidigare skulle kunna anpassas till produktionen och en ny tekniks krav och ge den utbildade mera aktuella yrkeskunskaper. Men utbildningen kostar pengar vare sig den bedrivs av samhället eller inom företagen. För att stimulera företagen att ta på sig kostnder för större insatser inom utbildningen anser vi att möjligheter bör öppnas att skattefritt avsätta medel till ifrågavarande fondbildningar. Denna tanke ligger också rätt väl i linje med det förslag om rätt till skattefri avsättning av medel till särskilda forskningsfonder som för närvarande är under Kungl. Maj:ts prövning och som såvitt man kan förstå troligen kommer att resultera i en proposition senare under året. Herr talman! Jag ber att med denna korta motivering få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Ursprungligen är detta förslag framlagt i en högermotion 1967. Sedan dess har förslag i frågan återkommit årligen och har i år framlagts i en partimotion från moderata samlingspartiet och av enskilda motionärer från folkpartiet. Bevillningsutskottets betänkande har alltså föranletts av bl.a. motionsparen 1:57 av herr Nyman m.fl. och II:65 av herr Ericsson i Åtvidaberg samt av 1: 307 av herr Bohman m.fl. och 11:336 av herr Holmberg m.fl. Motiveringen till yrkandet i det sistnämnda motionsparet återfinns i motionen II: 319. I de båda motionsparen önskar man att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att Kungl. Maj:t snarast förelägger riksdagen förslag om skattefri avsättning till utbildningsoch omskolningsfond. Frågan sammanhänger alltså nära med företagsbeskattningen. För närvarande är kostnaden för omskolning och utbildning på en gång av dragsgill, om den är att anse som personalkostnad i rörelse eller omkostnad för fullgörande av tjänst. Däremot medges inte avdrag för medel som går till fond för framtida omskolningsoch utbildningsverksamhet. Det är alltså detta senare som motionärerna och reservanterna inriktat sig på. Förslaget kan låta bestickande, men om man tar hänsyn till de kostnader som samhället tar på sig för all utbildning framstår frågans format som mycket obetydligt. I detta sammanhang är värdet ytterst begränsat. Samhällets insatser beträffande utbildning är betydande även med tanke på det område som avses i motionerna. Arbetsmarknadsutbildningen har ökat trots konjunkturuppgången. Det anses kanske inte fint att påminna om samhällets engagemang under de år som gått. Den här formen av utbildning började emellertid 1957 60 var summan uppe i 52 miljoner kronor, och tio år senare hade beloppet ökat till inte mindre än 485 miljoner kronor. I årets budget har det tagits upp ett förslagsanslag på 505 miljoner kronor. I de företag som kan redovisa överskott — och de är de enda som kan komma i fråga — finns stora möjligheter till avsättningar till investeringsfond samt för avskrivningar på maskiner, fastigheter och anläggningar. Det finns också generösa regler för lagervärderingar. Detta gör att de företag som redovisar vinst inte bör ges ytterligare rätt att fondera vinst och därmed slippa beskattning. Utskottet anser sig liksom tidigare år inte kunna tillstyrka bifall till motionerna. Chefen för finansdepartementet har i årets finansplan uttalat att företagsbeskattningen bör bli föremål för särskild utredning, och jag föreställer mig att frågan kommer att prövas i det sammanhanget. Det är inte mycket att säga om re servanternas uttalanden.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
Herr talman! Fru Holmqvist sade att företagarna kan sätta in medel skattefritt i investeringsfonder. Hon menade tydligen att dessa skulle kunna ersätta fonderna för utbildning. Jag förmodar att fru Holmqvist känner till att om man avsätter pengar till en investeringsfond får inte medlen användas hur som helst utan enbart till investeringar och detta vid den tidpunkt som från samhällets sida anses önskvärd. Det går alltså inte att klara problemet på det sättet. Det som fru Holmqvist sade om samhällets insatser är helt riktigt, men märk väl att de insatserna kommer i efterhand. Insatserna för att omskola människor göres först sedan de anställda blivit arbetslösa och inte kan beredas sysselsättning. Vad vi reservanter syftar till är att företagen själva skall ha en beredskap när det gäller omställningar. Då slipper man många besvärligheter med omflyttning av arbetskraft och når helt andra resultat. Att blanda in investeringsfonderna i det vi syftar till är felaktigt. Det enda som är riktigt är att det finns avsättningsmöjligheter efter en viss begränsad skala.
Herr talman! Fru Holmqvist sade att utskottsmajoriteten och hon själv inte ville vara med om att utvidga rätten till skattefri avsättning av medel till fonder. I mitt första anförande poängterade jag och vill nu understryka det, att det här inte gäller att ge företagen möjligheter att sätta av mera pengar. I dag kan företag sätta undan alla de pengar som kan avvaras i investeringsfonder. Vårt förslag innebär bara att det ges möjligheter att dela upp pengarna på fonder för olika användningsområden. Därför anser jag att det finns stor anledning att acceptera förslaget. Jag tycker det finns så mycket större anledning att göra det med hänsyn till vad fru Holmqvist framhöll om samhällets snabbt ökande kostnader för utbildning. Om företagen vill vara med och dela på de kostnaderna, så skall vi väl hälsa det med tacksamhet.

Herr talman! Jag har inte alls missuppfattat denna sak, herr Larsson i Umeå, utan jag har bara räknat upp vilka möjligheter ett företag har att skattefritt avsätta medel för olika ändamål och göra avskrivningar, som jämfört med andra länders avskrivningsregler är mycket generösa. Herr Larsson sade att samhällets åtgärder sättes in i efterhand och att företagen inte själva kan planera för en omställning. Jo, det kan de visst. Det är bara fråga om när man skall få göra det avdrag det här gäller. Det får göras under det år man bedriver omskolning eller utbildning. Vad det här egentligen är fråga om är en resultatutjämning. Sedan sade herr Sundkvist att företagen vill vara med och dela samhällets kostnader för utbildning. Men den generösa företagsbeskattning som samhället tillämpar ger bara en mycket ringa del av de kostnader samhället har för utbildningen.

Herr talman! Det är beklagligt att bevillningsutskottet — och speciellt fru Holmqvist — antingen inte har förstått finessen med omskolningsfonder eller också inte velat förstå den. Det är ju trots allt inte någon följetong som bevillningsutskottet år efter år har fått sig förelagd, utan vad åtminstone motiveringarna beträffar är det ett nytt grepp. I den tidigare debatten har det framskymtat att vi här skulle ha att göra med en form av förlängd skattekredit, men som jag ser det förhåller det sig inte så. I stället är det en alternativ möjlighet för avsättning till investeringsfonder, kanske ett »både—och>resonemang. Man kunde naturligtvis ha motionerat om en vidare användningsmöjlighet för investeringsfonderna. Men nu har motionärerna valt denna väg, och det kan ju vara en smaksak. Det belopp som företagen tänker avsätta under goda år till fonder kommer till sin storleksordning inte att påverkas av omskolningsfondernas tillkomst. Jag tror därför att funderingarna kring skattekreditfrågan lugnt kan avskrivas. Herr talman! Jag tror att frågan om omskolningsfonder har en djupare innebörd. Vi möter ständigt växlande konjunkturer. Jag tror inte att vi någonsin kommer att kunna upprätthålla jämna konjunkturer. Det kommer alltid att växla mellan bättre och sämre tider, även om man har möjligheter att med nutidens konjunkturstyrningsinstrument räta ut kurvorna något, d. v. s. kapa topparna och i viss mån fylla ut bottnarna.

Det betyder i praktiken att de många gånger inte vågar och orkar arbeta på lager eller under en konjunktursvacka intensifiera utbildningen, hur avdragsgillt detta än är. Men detta betyder också att man först när konjunktursvackan har upphört och tiderna börjar förbättras vågar öka produktionen, sätta i gång utbildningsverksamhet o.s. v. Då först vågar man expandera, fru Holmqvist. Det innebär att företagens möjligheter att efter en konjunktursvacka snabbt komma upp i ett högre tempo försämras. Det är här som en del av finessen med omskolningsfonderna ligger. Jag vet att man genom investeringsfonderna i viss mån försöker tackla dessa problem och få till stånd en konjunkturstimulans, men omskolningsfonderna skulle kunna vara ett utmärkt komplement. Under goda tider kunde medel avsättas till omskolning, vilka kunde tas i bruk när konjunktursvackan är ett faktum. Härigenom skulle man i stället för att få permitteringsbekymmer kunna sätta in en ökad omskolningsaktivitet inom företagens utbildningssektorer och härigenom med mycket kort utlösningstid — och det är det som skiljer dessa fonder från investeringsfonderna — arrangera interna omställningar för den ordinarie personalen. Härigenom har man också skapat ett helt annat beredskapsläge för att hänga med i uppgången efter konjunktursvackan. Men det är inte bara fråga om detta. Under en konjunkturavmattning står den tekniska utvecklingen givetvis inte stilla och i de tekniskt avancerade företagen — d.v.s. de som i mycket stor utsträckning arbetar på export — måste omskolningen även på grund av den tekniska utvecklingen inte mattas av utan intensifieras. För närvarande pågår det ofta inom företagen en strid mellan detta intensifierade utbildningsbehov och försiktighetsfunderingar förorsakade av att räntabilitet och likviditet sviktar. Jag tror att omskolningsfonderna skulle kunna lösa en sådan för företagen schizofren situation. Jag vill också påpeka en annan sak. Vi ser produkter födas, leva och dö inom loppet av mycket kortare tidsperioder än tidigare. Det betyder att många företag med mycket kortare intervaller tvingas byta sina produktprogram. Omskolningsfonderna skulle verksamt kunna bidra till att en sådan utveckling inte kommer av sig under en konjunktursvacka. Jag vill också anföra en annan motivering för denna inställning. Jag tror inte att det under 1970 eller 1980-talen — i varje fall inte från slutet av 1970-talet — kommer att bli så, att människorna först utbildar sig för ett yrke för att arbeta i detta ända tills de blir pensionerade och upphör att vara verksamma i yrkeslivet. Jag tror att det i stället kommer att sättas in utbildningsstötar inom företagen under de anställdas hela verksamma tid. Även där kommer omskolningsfonderna att bidra till att denna rytmiska utbildning som människorna får undergå inte kommer att mattas ned under en konjunktursvacka vilket kan vara mycket frestande. Jag skulle vilja ta upp ytterligare en punkt. Det finns i landet avfolkningsområden, främst i Norrland. Vi vill att människorna skall stanna och att jobbet skall komma till dem i stället för att de skall flytta till jobbet i andra delar av landet. Omskolningsfonderna för företagen skulle kunna användas även i lokaliseringsarbetet, särskilt när det gäller svenska storföretag som har filialfabriker i dessa sysselsättningssvaga områden. Till sist måste jag säga att jag inte betraktar denna motion som politisk utan som teknisk. Den går ju i en riktning som alla partier eftersträvar. Det är inte fråga om en förlängd skattekredit utan det är någonting som med mycket snabbare accesstid kan underlätta omställningar vid konjunkturväxlingar. Politisk har den blivit först i och med att den har filtrerats i bevillningsutskottet. Kan vi inte här i kammaren avpolitisera denna fråga så att vi får ett beslut i positiv riktning? Vi vet att det är så höga varv i konjunkturerna just nu, att vi inte kan få högre, men vi vet att nästa konjunkturförändring blir en förändring till det sämre. Man gissar väl inte alltför fel, herr talman, om man tror att vi får uppleva en konjunkturavmattning nästa år. Det skulle vara väldigt skönt om dessa fonder då kunde vara färdiga att ge sitt lilla strå till stacken för att vända på en svag eller i varje fall svagare konjunktur. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har all respekt för herr Ericssons i Åtvidaberg sakkunskap på detta område. Tyvärr har de investeringsfonder som redan finns inte givit det resultat vi hoppats beträffande de sysselsättningssvaga delarna av landet. Herr Ericssons resonemang verkar mycket bestickande. Vi har en vuxenutbildning, på vilken vi satsar 304 miljoner kronor per år. På arbetsmarknadsutbildningssidan har vi också satt in grundskolutbildning. Jag vill ännu en gång fästa kammarens uppmärksamhet på att det vi diskuterar är huruvida företag utöver de möjligheter som nu finns skall få ytterligare möjligheter att avsätta vinstmedel till särskilda fonder. Trots allt är det bara de företag som går med vinst vilka skulle kunna utnyttja detta. De som varit anställda i företag som inte gått med vinst vet fuller väl vad det innebär och hur litet dessa företag har gjort för att förbereda förändringar på detta område. Jag har tidigare sagt att företagsbeskattningen är så generös, att åtskilliga företag inte kan utnyttja de möjligheter som redan finns. Jag skulle föreställa mig att möjlighet finns att på verka Kungl. Maj:t att bevilja tillstånd till att även på detta sätt använda de investeringsfonder som nu finns. Rent principiellt kan sägas att även utbildning är en form av investering. Att försöka duger, herr Ericsson i Åtvidaberg! Bevillningsutskottet har tidigare motiverat varför det anser att kostnadskrävande insatser på det arbetsmarknadspolitiska området inte bör ge rätt till skattefri fondavsättning till omskolningsoch utbildningsområdet. Det är där själva principfrågan ligger. Vi anser inte att sådant skall få förekomma. Om den förebådade företagsskatteutredningen kommer fram till något annat resultat, får vi väl så småningom ett förslag därom.

Herr talman! För det första vill jag säga att det är de företag som gått med vinst som har ett särskilt ansvar under konjunkturavmattningsperioder. För det andra gäller detta i första hand exportföretag och sådana företag som arbetar med avancerad teknik och under järnhård konkurrens. För det tredje kan sägas att det ingenting kostar. Det är bara fråga om en omfördelning. I stället för att avsätta 5 miljoner kronor till en investeringsfond kanske man avsätter 2 till en omskolningsfond och 3 till en investeringsfond. Företagen har ju ändå beslutat sig för hur mycket de skall avsätta till fonder. Så resonerar man inom företagen, jag vet det. För det fjärde, fru Holmqvist, kan vi kanske nästa gång skriva oss samman i en fyrpartimotion om en utvidgning av investeringsfondernas användningsområde. Det är detta som är nerven i det hela. Jag är säker på att fru Holmqvist nu kommit sanningen något på spåren.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 11 har ledamöterna från moderata samlingspartiet avlämnat en reservation, och jag ber att i korthet få något kommentera densamma. Den fråga som här behandlas gäller avveckling av dubbelbeskattningen av svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar. Den har varit föremål för debatt och beslut här i riksdagen ett flertal gånger, senast under föregående år, och är därför vid det här laget ganska bekant för kammarens ledamöter. Dubbelbeskattningen av bolag och föreningar innebär enligt gällande regler i princip att företagens vinster beskattas först hos företagen och sedan hos ägarna, när vinstmedlen delas ut till dessa. Detta medför i rätt många fall ganska betydande olägenheter och även en snedbelastning av avkastningen från företaget. En del undantag från dubbelbeskattningen finns dock genom någonting som man i dagligt tal brukar kalla Annell-lagen efter dess upphovsman och som medger avdrag för utdelning på nyemitterade aktier. Vi finner även nu denna fråga så betydelsefull att vi tycker att den bör bli föremål för en särskild utredning, som undersöker vilka alternativa riktlinjer som kan leda fram till ett förslag om avveckling av =: dubbelbeskattningen. Vissa förebilder finns redan i olika länder och borde i så fall närmare studeras. Flera av EEC-länderna har redan system med vad man skulle kunna kalla enkelbeskattning, helt eller delvis, och även med tanke på att vårt land, som vi hoppas, inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna komma med i den ekonomiska gemenskapen är en utredning av frågan angelägen. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid bevillningsutskottets betänkande.
Herr talman! Dessa frågor är gamla bekanta, åtminstone vad det gäller dubbelbeskattningen, som vi väl har diskuterat ett tiotal år. Från vårt håll har vi alltid avstyrkt motioner om avskaffande av dubbelbeskattningen med hänvisning till de liberala regler för avskrivning och varulagervärdering som tilllämpas i vårt land. Nu har vi gjort dessa avskrivningsregler ännu gynnsammare; jag undrar faktiskt om bolagen i framtiden skall behöva betala någon bo lagsskatt alls. De har också så rika möjligheter att göra fonderingar och avskrivningar att det knappast blir nödvändigt för dem att redovisa någon vinst. Därtill har bolagen möjligheter till konsolidering och resultatutjämning på annat sätt.

Representanter för moderata samlingspartiet har yrkat att samma skattesats skall tillämpas för ekonomiska föreningar som för aktiebolag — den statliga inkomstskatten utgör nu för aktiebolag 40 procent och för ekonomiska föreningar 32 procent plus givetvis kommunalskatten som är avdragsgill; bolagsskatten blir därför i praktiken 46—50 procent. Utskottet medger att de skäl som 1947 föranledde denna differentiering inte med samma styrka kan anföras i dag. Vi anser emellertid att det erfordras ytterligare överväganden innan utskottet kan tillstyrka någon ändring. Då företagsbeskattningen nu enligt departementschefen skall utredas i sin helhet finner utskottet ingen anledning att tillstyrka några motioner utan avstyrker dem. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till bevillningsutskot tets betänkande nr 13 har fogats en reservation, vari det yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär utredning om införande av rätt för fysiska personer till avdrag vid inkomsttaxeringen för gåvor till u-hjälp och till kulturella, humanitära, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Denna fråga har tidigare behandlats av riksdagen vid flera tillfällen, och argumenten för och emot är därför väl kända. Jag skall därför inte alltför mycket uppta kammarens tid, utan vill bara understryka vad som framhållits i motionen om att det verkligen finns skäl att stimulera enskilda att lämna bidrag till ändamål som från allmänna synpunkter anses värdefulla. Man har ett sådant system i en del andra länder — Danmark, Finland, Holland, Belgien, Frankrike och Tyskland, för att nämna några europeiska länder som exempel. Jag anser att det finns anledning att utreda frågan, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen av herr Tistad m.fl.

Herr talman! Reservationen är kortfattad, och jag skall fatta mig lika kort här i talarstolen. I betänkandet redogörs för att detta system prövats i andra länder. Man nämner Danmark, Finland, USA, Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Italien och Grekland. Systemet fungerar bra i dessa länder. Det är alltså bara fråga om en vilja att medge denna avdragsrätt för att stödja de ideella organisationerna. Enligt förslaget skall avdragsrätten begränsas till ett visst belopp, och reservanterna begär endast en utredning. Detta förslag har tidigare ventilerats i kammaren. Men vi återkommer, eftersom vi anser förslaget vara lika berättigat som tidigare. I övrigt, herr talman, begränsar jag mig till att yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Som de föregående talarna sagt är detta ärende välkänt för riksdagens ledamöter. Jag vill instämma i vad de anfört. Någon kanske anser att det, eftersom det gjorts så många framstötar i detta ärende och det varje gång har blivit avslag, knappast kan vara någon mening med att återkomma så här regelbundet. Men dessa upprepade framstötar visar ändå att det föreligger ett starkt intresse hos många människor att komma fram till ett positivt resultat. Värdet av allt ideellt arbete som utförs på frivillig väg är allmänt omvittnat och bestrids väl inte heller av någon. För att man skall kunna utföra ideellt arbete av detta slag fordras det tillgång till medel. Nästan omättliga behov finns också på olika områden. Nu pågående hjälpaktioner i bl.a. massmedia visar detta med stor tydlighet. Utskottets majoritet anför nu som tidigare att en avdragsrätt för gåvor skulle innebära en avvikelse från grundläggande principer och medföra svårigheter i det praktiska taxeringsarbetet. Det kanske är förhållandet i viss utsträckning, men när frågan nu har ett sådant intresse både inom och utom riksdagen, så låt oss då utreda den och få konstaterat om det ändå inte finns framkomliga vägar för att åstadkomma en lösning av detta problem! Lika svåra frågor, från skatteteknisk synpunkt, har tidigare kunnat lösas lagstiftningsvägen på ett för olika parter godtagbart sätt. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det yrkande som framställs bl.a. i motion II: 267 är en gammal bekant som varit med i riksdagen i en del år. Det gäller en utredning rö rande införande av rätt för fysiska personer till avdrag vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor upp till ett visst maximibelopp till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Bevillningsutskottet har i sitt betänkande nr 13 anfört liknande skäl för avslag som tidigare år, bl.a. i fjol. Det skulle t.ex. bli svårt för det praktiska taxeringsarbetet att göra en lämplig avgränsning av de ändamål som skulle kunna motivera avdragsrätt. Allmännyttiga ändamål borde i stället tillgodoses genom direkta bidrag av allmänna medel o. s. v. Först skall det sägas att förslaget inte borde vara alldeles omöjligt att genomföra, eftersom systemet redan prövats i en del länder, bl.a. i Danmark, Finland, USA, Tyskland, Frankrike, Belgien och Holland.

Säkert kan det finnas olika vägar att gå. Det skulle givetvis bli en kommande utrednings uppgift att försöka finna de bästa vägarna. Också i den svenska skattelagstiftningen har det funnits prov på särskilda avdrag — utskottet nämner självt luftvärnet och sjövärnskåren fram till 1943 och internationellt hjälparbete åren 1944 och 1945. Motionärerna har särskilt understrukit det växande behovet av hjälp till uländerna. Den statliga biståndsverksamheten har där inte ökats i erforderlig omfattning. Själv har jag vid åtskilliga tillfällen talat för den hjälpverksamhet som med stor framgång bedrivs av enskilda organisationer. En del av den statliga u-hjälpen slussas nu genom des sa organisationer, inte minst genom svensk mission, men ytterligare hjälp skulle kunna förmedlas på denna väg. Under det senaste seklet — missionens århundrade — har stora belopp offrats av missionsvännerna här hemma. Ofta är det enkla människor utan några större ekonomiska tillgångar. Deras offer — många gånger tiondegivande — skulle genom en avdragsrätt sådan som den skisserade kunde höjas väsentligt. Vid de upprepade riksdagsdebatterna i frågan brukar framhållas, att det inte bör vara så krassa motiv som möjligheten till skatteavdrag, vilka skall mobilisera den enskildes ideella intresse. Men det är inte fråga om sådana motiv i dessa sammanhang. Avdragsrätt skulle möjliggöra och ytterligare stärka den fria biståndsverksamheten under ett allt hårdare skattetryck. Enligt min mening behöver inte ett bidragssystem utesluta avdragsrätt. Avdragsrätten bör kunna utgöra ett värdefullt komplement till bidrag över budgeten. För många är det också ett tvingande ansvar att offra pengar för att hjälpa andra människor, t.ex. i u-länderna genom den kristna missionens beprövade insatser. Det är verkligen inte för att dessa medborgare ur skattesynpunkt skall komma lindrigare undan som vi år efter år begär denna utredning — det är för att ge dem möjlighet att satsa ännu mer. Det är också ett faktum att ett allt hårdare skattetryck försvårat enskilda bidragsgivares möjligheter att främja organisationernas intressen. Den fria verksamhet som här åsyftas är ett värdefullt komplement till samhällets egna institutioner. Det kan heller inte vara ett egenintresse om medborgarna i stället för att använda hela sin inkomst för egen räkning stöder de ideella organisationerna. I ett läge där staten av finansiella skäl inte har möjlighet att själv ge önskvärt stöd — så gynnsamt blir aldrig statens finansiel la läge — borde en stimulans via avdragsrätt för gåvor allvarligt övervägas. Nu bestrider naturligtvis ingen att avdragsrätten kan komma att verka olika för olika bidragsgivare på grund av olika skattekraft, men vi hoppas att en utredning kan finna en godtagbar lösning på den punkten. Det har också ofta varit med mycket knapp majoritet, åtminstone i andra kammaren, som detta utredningskrav år efter år har avvisats av riksdagen. Vi som anser att man i varje fall borde försöka pröva denna väg dömer inte dem som vägrar att vara med eller som anvisar andra vägar, men liksom så många gånger annars gäller det att vi ser endels, och vi har olika åsikter om vad som är det bästa. Det har sagts att var och en får rösta efter sitt samvete och sin åsikt, och detta är givetvis alla med om.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

Herr talman! De frivilliga organisationerna i vårt land seglar i ekonomisk motvind i dag, en motvind som samhället tycks blåsa ytterligare liv i. Bidrag utgår visserligen till ungdomsarbete som kan redovisas genom bildningsorganisationerna och på annat sätt, men vissa huvudorganisationer — särskilt de frikyrkliga — får inget stöd. Då borde de heller inte beskattas vare sig direkt eller indirekt. Det borde snarare vara angeläget för samhället att underlätta deras verksamhet, men på sistone tycks de snarare ha blivit ett attraktivt skatteobjekt — det visar kapitalskatteberedningens förslag. Skulle detta ha gått igenom, skulle det ha inneburit ett mycket besvärande intrång i organisationernas möjligheter att finansiera sin verksamhet. Det skulle också ha inneburit svåra personliga inre konflikter för gåvogivarna. När man ser sådana drag i den ekonomiska motvinden frågar man sig ängsligt, hur långt de makthavande tänker gå när det gäller att kringskära de ekonomiska förutsättningarna för dessa organisationer. Nu visade det sig när det gällde kapitalskatteberedningens förslag att en massiv opposition lönar sig. Det förslag som framlagts uttrycker dock en uppfattning, och man frågar sig, hur länge det förslaget kommer att vila. Återkommer det nästa år? De folkrörelser som här berörs — jag tänker närmast på de frikyrkliga — har varit mönstergivare åt samhället i många avseenden på det sociala området och i fråga om u-hjälpen; det visar flera exempel. De får vara med och klara problem där samhället står maktlöst. Vad tjänar samhället exempelvis på att en enda alkoholist eller en enda narkoman som följd av en religiös omvändelse blir tillrättaförd och i stället för att belasta socialvården, sjukhusen och andra samhällets hjälpinstitutioner blir en produktiv och i övrigt samhällsnyttig medborgare? Vad tjänar samhället på en tillrättaförd person som kommer från Strandgården eller Järbo? Vi har flera utredningar som visar den verksamhetens stora betydelse. Vad tjänar samhället på alla som engagerar sig i de här organisationerna? De är lojala skattebetalare och belastar praktiskt taget inte samhället på något sätt. Vad skulle det kosta samhället, om all denna verksamhet skulle läggas ned? Det är fråga om omätbara värden både ekonomiskt och etiskt. Nu är det ju otänkbart att någonting sådant skulle kunna ske, men man borde kunna förvänta sig en positiv inställning hos samhället till att öka stimulansen i arbetet och öka insatserna. Det räcker inte med bara positiva uttalanden; vi borde kunna få se att samhället även vidtar positiva åtgärder. Vad är det nu motionen avser? I den begärs en utredning om möjligheterna att få avdragsrätt för gåvor i sådana sammanhang. Inte ens det vinner förståelse. Då frågar jag: Betyder det att det vilande förslaget om gåvoskatt i stället kommer, så snart aptiten på föreningarnas pengar gör sig gällande på nytt? En utredning kan mycket väl tänkas leda till andra stimulansåtgärder. Utskottet har pekat på en väg. Herr talman! Jag har med dessa ord velat understryka vårt krav på att den reservation som är fogad till utskottets betänkande blir bifallen här i kammaren.

Herr talman! Under den senaste tiden har vi fått uppleva att effektiv opposition lönar sig. Regeringen har i det sedan lång tid aviserade, nu genom Dagens Nyheter offentliggjorda skatteförslaget för att tillmötesgå oppositionen bevisligen backat ut från vissa positioner och gjort justeringar i förslaget. I den fråga som vi nu behandlar — nämligen att utreda möjligheterna om avdragsrätt för gåvor som ges till ideella och religiösa organisationer — har dock den socialdemokratiska majoriteten inte gått att påverka. År ut och år in har man envist vägrat att gå med på en utredning om avdragsrätt. Jag har läst igenom bevillningsutskottets betänkanden som under årens lopp avgivits i denna fråga. Socialdemokratiska representanter i utskottet har alltid berömt de kristna och ideella orga nisationerna. Man har strukit dem medhårs. Man berömmer deras initiativ, deras arbete och uppoffringar, men ändå vägrar man envist att utreda möjligheterna att givarna skulle i sina deklarationer få göra avdrag för gåvor som skänkts till samhällsnyttigt arbete. Utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare uttalade uppfattning, att främjande av allmännyttiga och liknande ändamål bör ske genom direkta bidrag av allmänna medel, och avstyrker följaktligen bifall till motionerna. Här har man ett slående bevis på statens förmyndarmentalitet. De hjälpbehövande organisationernas representanter skall avlägga besök i kanslihuset och där i underdånighet be om en allmosa till sin rörelse, och staten kommer att framstå som den generöse bidragsgivaren. Jag har vid flera tillfällen när vi diskuterat ärendet frågat vad staten har för förutsättningar att bättre än exempelvis frikyrkoorganisationerna själva bedöma angelägenhetsgraden av verksamhetsgrenarna. Jag vill naturligtvis inte förringa den ekonomiska hjälp som olika organisationer får från staten för sitt arbete, men vi bör nog betänka att det är skattevägen dessa bidrag finansieras — det är skattebetalarna som stöttar upp organisationerna. Enligt mitt förmenande vore det ett bra komplement till statsbidragen att via avdragsrätt för gåvor stimulera enskilda personers bidragsgivande. Regeringen har verkligen inte under senare år underlättat de religiösa och ideella organisationernas arbete. Alla minns vi straffskatten på kyrkbyggen häromåret. Arbetsgivaravgiften är ett annat exempel. Där lades en ny orättfärdig skatt på den kristna verksamheten, en skatt på redan beskattade pengar. Detta är ingen liten fråga. Det är ett angeläget spörsmål, och det intresserar massor av människor utanför detta hus. Jag har, herr talman, erfarit att detta ärende är en het potatis för vissa riksdagsmän. Tidigare år, när vi behandlat denna fråga, har jag nämligen vädjat om stöd från personer i denna kammare, vilka jag på grund av den folkrörelseförankring de haft har ansett böra ha speciellt intresse av frågans lösning. Men vädja om stöd för en sak som hundratusentals människor är intresserade av skall man tydligen inte göra i Sveriges riksdag. Jag har fortfarande den uppfattningen att där man fattar de politiska besluten, där skall man också söka stöd för sina ståndpunkter. Andra tycks mena att det skall ske på Sergels torg. Riksdagens plenisalar borde — enligt mitt sätt att se — vara rätt forum för just denna vädjan. Eftersom jag inte vill skapa några svårigheter för någon ledamot här i kammaren, låt mig säga så här: alla som är intresserade av att kristna och ideella organisationer skall få sitt arbete underlättat, stöd utredningsyrkandet. I och med detta har jag inte utpekat någon speciell ledamot. Herr talman! Jag vill alltså på ett försynt sätt yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 13 behandlas, jag höll på att säga, gamla skivbekanta som ett populärt radioprogram heter. Argumenten för utskottets avstyrkande och reservanternas yrkanden är inte nya. Mest rationellt hade det varit om talarna kort och gott hänvisat till tidigare års debatter i denna fråga, men så rationella är de inte. Reservanterna har varit föredömligt kortfattade, och jag skall nöja mig med att i korthet framföra några synpunkter. ter som undertecknare genom att yrkandet vidgas.

I motionen II: 170 nämns inte u-hjälpen, men i motion II: 267 motiveras avdraget med att eftersom staten av olika skäl inte ökar biståndsverksamheten i önskvärd utsträckning bör i stället den hjälpverksamhet underlättas som redan länge bedrivits med stor framgång av enskilda organisationer. Beträffande utvecklingsbiståndet skall jag nöja mig med att nämna att biståndet budgetåret 1966/67 uppgick till 337,4 miljoner kronor. I årets budget föreslås 799,7 miljoner, för att vara exakt. På grundval av den planering för biståndsverksamheten som 1968 års riksdag beslöt räknar man enligt statsverkspropositionen med att det finns anledning utgå från ett anslag på minst 2 900 miljoner kronor under de närmaste tre budgetåren, och reservanterna begär ingen snabbutredning. Jag har svårt att föreställa mig att rätt till skatteavdrag för gåvor till u-hjälp skulle kunna få en sådan omfattning att en nämnvärd ökning av u-hjälpen kan bli följden. I så fall skulle skattebortfallet bli anmärkningsvärt stort. Det kunde innebära risk för att statens stöd måste omprövas, vilket väl skulle motverka motionens syfte. Jag skall nu inte med många ord bemöta dem som talar för motionerna. Herrar Sellgren och Fridolfsson i Stockholm tog upp kapitalskatteberedningens förslag, och det är märkligt att just den utredningen har blivit ett politiskt sprängstoff. Alla utredningsbetänkanden går ut på remiss, och det gjorde även kapitalskatteberedningens betän kande. Därefter har statsrådet att ta ställning till de inkomna remissvaren. Där vill man kanske göra gällande att oppositionen har inverkat, och det är en sak som jag inte kan bedöma, men tänkbart är att resultatet i vilket fall som helst hade blivit detsamma. Sedan vill jag säga att vad herr Fridolfssons i Stockholm anförande beträffar så inte andades det någon kristlig inställning. Alla som sysslar med praktiskt taxeringsarbete vet att avdrag vid beskattningen komplicerar förfarandet, och detta innebär risk för olikheter vid beskattningen. Vi är emellertid angelägna om att beskattningen skall vara rättvis. Avdragen skapar heller inte rättvisa mellan olika skattebetalare. Om vi någonsin skall komma fram till en definitiv källskatt, så måste rätten till skatteavdrag göras mindre i stället för tvärtom. Därvidlag kan man inte göra jämförelser med andra länder.

Många organisationsmedlemmar har inga ekonomiska möjligheter att skänka gåvor, men om de hade råd skulle de förmodligen ge till sådana ändamål som de ansåg vara angelägna. Avgifterna till organisationer är inom parentes sagt inte avdragsgilla, och det är framför allt det stödet medlemmarna har möjlighet att ge den organisation de tillhör. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning ändra på sin tidigare uppfattning, att införande av avdragsrätt för gåvor skulle innebära en avvikelse från de grundläggande principerna i skattelagstiftningen och att det skulle vara förenat med betydande svårigheter att åstadkomma en för det praktiska taxeringsarbetet lämplig avgränsning av ändamål som motiverar rätt till avdrag vid taxeringen. Utskottet vidhåller sin tidigare uttalade uppfattning att allmännyttiga och liknande ändamål främjas bäst genom direkta bidrag av allmänna medel. Utskottet har därför avstyrkt motionerna. Här är det fråga om principer. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13.

Herr talman! Det finns en klar och direkt koppling mellan det motionskrav som här framställs och förslaget i kapitalskatteberedningens betänkande. När en utredning lägger fram sina förslag är de inte utopiska, och inte heller lägger en utredning fram förslag för att så att säga undersöka hurdan stämningen för förslaget är och sedan snällt tar tillbaka det om man möter opposition. Så går det inte till. Och det förslag som det här gäller var allvarligt menat. Finansministern har själv i finansplanen framhållit att han i allt väsentligt skulle komma att följa beredningens förslag. Gåvoskatten var en icke oväsentlig del i utredningsförslaget. Det är också uppenbart att detta förslag skapat en mycket allvarlig oro hos de människor som berörs av det. De är oroliga över att de önskemål som vi har kämpat för i många år om åtgärder i liberaliserande riktning för att underlätta frivilligverksamheten skulle gå helt i kvav. Frågan om avdragsrätt vid beskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål står i diametral motsats till kravet på gåvoskatt. En klar indikation på att detta förslag var allvarligt menat är att Aftonbladet när det kommenterade frågan beklagade att herr Sträng hade dragit sig tillbaka. Tidningen menade att detta hade gjorts av politiskt-taktiska skäl. Man kunde göra den reflexionen att denna utrednings förslag framlades vid fel tidpunkt, nämligen ett valår. Vad skulle ha skett om förslaget i stället skulle ha förts fram föregående år eller nästa år? Herr talman! Man kan, såsom jag framhöll i mitt tidigare anförande, undra hur länge detta förslag kommer att få vila. Jag tror inte att förslaget är begravt för all framtid, även om jag varmt hade hoppats att så skulle bli fallet.
Herr talman! Fru Holmqvist säger att mitt första anförande inte andades en kristlig inställning. Det är väl ingen sakdebatt att avfärda frågan med att påstå att jag inte framför mina synpunkter med det rätta tonfallet. Jag har talat i sak, det är frågan som är det viktiga i debatten. Ärendet gäller inte bara de kristna organisationerna. Man behöver inte vara intresserad av dessa organisationers arbete och ändå engagera sig i frågan. Frågan om avdragsrätten gäller också bl.a. handikapporganisationerna. Tänk, fru Holmqvist, på de aktuella MS-sjuka, som man gör stora insatser för bl.a. via Sveriges Radio. Fru Holmqvist tyckte att vi blåste upp skattefrågan alltför mycket och att den inte innehöll så mycket sprängstoff att den behövde omnämnas på det sätt som vi hade gjort. Jo, det innehöll den visst! Det fanns så mycket sprängstoff i denna fråga att finansminister Sträng måste backa när det gällde förslaget om beskattning av gåvor som insamlas till de aktuella organisationerna. Regeringen var inne på tanken att bemöta vår begäran om avdragsrätt för gåvor med ett förslag om beskattning av gåvorna. Det var minsann sprängstoff så det sprakade om det.

Herr talman! Herr Fridolfsson talar om saklighet i debatten. Är det sakligt att göra gällande att kapitalskatteberedningens förslag är regeringens förslag? Vad vet herr Fridolfsson om hur långt herr Sträng hade tänkt backa från detta förslag sedan alla remissyttranden hade kommit in? Jag tycker faktiskt att herr Fridolfssons anförande är bemängt med insinuationer både mot regeringen och mot dem som jag vet att han egentligen är ute efter, nämligen Broderskapsrörelsen i denna kammare.

Herr talman! Jag vill upprepa att jag avstod från att nämna någon ledamot i denna kammare. Fru Holmqvists uttalade mening om vem jag skulle ha utpekat i denna debatt får stå för hennes egen räkning.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har inte nämnt någon. Men hans tonfall var sådant att det faktiskt varit snyggare om han verkligen nämnt dem han avsåg.

Herr talman!

Bakgrunden är som bekant, att denna typ av medborgarvittnen sedan mer än tio år används i Göteborg, där de väljs och avlönas av kommunen. 1967 motionerade vi om att staten och inte kommunen skulle avlöna sådana medborgarvittnen, eftersom polisen numera är statlig, och vidare att man skulle göra försök med sådan verksamhet på flera ställen. Det torde väl ligga i sakens natur, att sådana medborgarvittnen under alla omständigheter blir en angelägenhet för större tätorter och kanske inte för de mindre. Första lagutskottet avstyrkte visserligen motionen den gången, men inte värre än att man ansåg att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang borde ta upp frågan till prövning. Utskottet har nu åter formellt avstyrkt motionen men säger att man vidhåller sitt förra ställningstagande, alltså att man fortfarande anser att Kungl. Maj:t borde ta upp frågan till prövning fastän man inte uttryckligen säger det. vittnen skulle kunna bidraga till en ökad offentlig insyn i verksamheten på polisstationerna vill utskottet däremot denna gång överlämna motionen till 1967 års polisutredning som just håller på med sådana frågor. Vi reservanter är glada för den sistnämnda punkten, eftersom det väsentliga med motionärernas yrkande just är att förebygga och motverka det misstroende, som i ökande grad på senare tid ailtmer har visats mot polisernas arbetssätt. Sedan 1967 har situationen faktiskt förändrats härvidlag. Allt som kan göras för att allmänhetens berättigade förtroende till polisernas sätt att uppträda blir stärkt måste verkligen göras. Tanken med förslaget är bl.a. att medborgarvittnena skulle ha tillträde till alla arrestlokaler och övriga lokaler vid vilken tid man än önskade, så att de alltid skulle kunna försäkra sig om att behandlingen av arrestanterna var korrekt och lagenlig. Det är klart att det bara är fråga om en stickprovskontroll, men också en sådan kan ha stor betydelse. Att medborgarvittnena sköter sin uppgift på ett vettigt sätt får man utgå ifrån. Detta kontrolleras av att det är kommunen som väljer ut dem och tar hänsyn till deras kvalifikationer. De flesta remissinstanser har visserligen gått emot förslaget, men då skall man inte glömma att den enda instans som har någon verklig erfarenhet av hur sådana vittnen fungerar, polismästaren i Göteborg, varmt förordar det. Vad det är fråga om är, att man till flera områden försöksvis skall överföra ett system som sedan mer än tio år visat sig fungera utmärkt i landets näst största stad samt att man skall låta staten i stället för kommunen betala, eftersom polisväsendet är förstatligat. Reservanterna utgår alltså från att 1967 års polisutredning, i enlighet med vad utskottet skriver under punkten B, kommer att beakta dessa synpunkter i sitt fortsatta arbete. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till hemställan under punkten B, men under punkten A ber jag att få yrka bifall till reservationen, som uttryckligen och inte bara underförstått går ut på att vad utskottet yttrade för tre år sedan nu verkligen bör beaktas av Kungl. Maj:t.

Herr talman! Som framgår av utskottsutlåtandet och som fru Anér nyss nämnt finns det medborgarvittnen i Göteborg sedan stadsfullmäktige år 1956 beslutade om detta. Vi har alltså erfarenhet av denna institution. För vår del ser vi positivt på verksamheten, och vi kommer därför att rösta för reservationen till utskottsutlåtandet. Jag har emellertid tagit till orda för att helt kort peka på en del detaljer i denna medborgarvittnesinstitution som tyvärr inte är oreserverat bra i den nuvarande utformningen. Det är t.ex. inte obligatoriskt att kalla medborgarvittne vid förhör. Polisen kan alltså underlåta att göra det, och detta har till följd att medborgarvittne kan få sitta sysslolös på polisstationen flera timmar trots att förhör pågår. Givetvis kan det också finnas fall där den förhörde inte vill ha medborgarvittne, men de är inte så många. Då medborgarvittne finns med vid förhöret har han inte någon som helst möjlighet eller befogenhet att ingripa eller påverka. Han måste helt passivt och tyst endast lyssna. Att reagera syneller hörbart under ett förhör, som kanske äger rum under diskutabla förhållanden, är absolut inte tillåtet enligt gällande stadgar och paragrafer, men givetvis kan det inte undvikas att den mänskliga faktorn ibland spelar in. I Göteborg har det också införts bevakning på polisarresterna vid intagning. Medborgarvittne finns där från kl. 16 till kl. 24 varje dag. Det är i och för sig en god ordning, men också i dessa fall är det mycket ovisst vad medborgarvittnet får lov att göra och icke göra. Han får t.ex. gå runt och titta i arrestlokalerna — det går bra — men han får absolut inte reagera själv. Hur skall man då kunna förbättra denna institution, som till sin karaktär är bra men som givetvis kan göras bättre? Det finns många olika framgångslinjer som kan prövas, och jag vill peka på några. En god ändring vore att medborgarvittnet fick sina uppgifter kompletterade med att anteckna iakttagelser under förhöret och lämna någon form av rapport till polisnämnden efter varje pass. Helt säkert skulle det vara till stor nytta i många fall, ty det kan uppstå konfliktsituationer och det kan förekomma icke önskvärda metoder vid förhören; jag vill tillägga att det naturligtvis kan gälla båda parter. Dessutom borde en prövning göras beträffande eventuell närvaro av medborgarvittne i polispiketerna. Där kan mycket hända. Slutligen — och det är inte minst viktigt — måste givetvis, vilket tidigare påpekats, hela medborgarvittnesinstitutionen, som i Göteborg nu helt betalas av kommunala medel, liksom polisväsendet bestridas av statliga medel. Herr talman! Jag har velat anföra dessa synpunkter därför att jag anser att de är värda att beakta när man nu skall pröva frågan om ökad offentlig insyn i verksamheten på våra polisstationer.

Herr talman! Två aspekter på frågan om den enskildes rättsskydd har tagits upp i det motionspar som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 9. Den ena avser behovet av något slags medborgarvittnen vid polisförhör, den andra rör en bättre insyn i vad som sker i polisarresterna och när människor anhålls eller häktas. Inom utskottet är vi eniga om att allt som kan göras för att öka rättsskyddet för den enskilde skall göras. Beträffande frågan om medborgarvittnen vid förhör råder kanske någon nyansskillnad i uppfattningen. Utskottsmajoriteten anser att den apparat som har byggts upp kring förhörsmetoderna ganska väl tillgodoser rättssäkerheten. Där finns kravet på att det om möjligt skall tillkallas ett vittne och den som skall förhöras har möjlighet att anlita biträde. Dessutom blir ett förhörsprotokoll aldrig avgörande för utgången i ett mål — den förhörde har möjlighet att inför domstolen göra gällande att vad han har sagt inte är med sanningen överensstämmande, han kan ta tillbaka vad han har sagt och även anföra klagomål mot det sätt varpå förhöret har letts. Då motioner om införande av ett system med medborgarvittnen förra gången behandlades tog flertalet remissinstanser som yttrade sig avstånd från tanken. Utskottet menade emellertid då att man kanske ändå borde ta hänsyn till det faktum att polismästaren i Göteborg, där systemet tillämpas, ansåg sig ha goda erfarenheter av detsamma. Detta borde, ansåg vi, utgöra ett skäl för att frågan i lämpligt sammanhang utreds. Vi ansåg den dock inte så angelägen att en särskild utredning behövde begäras. Vi är av samma mening i år. Reservanterna däremot är litet mer angelägna och yrkar att frågan snarast skall utredas.

Därför anser jag att det finns visst fog för yrkandet i motionerna. 1967 års polisutredning arbetar för närvarande med en översyn av polisväsendets organisation. Enligt direktiven skall den visserligen inte syssla med just detta problem, men till densamma har överlämnats en skrivelse med begäran om Översyn av polisens kompetens, arbetsformer och ekonomiska resurser i syfte att förbättra förhållandet mellan polis och allmänhet. Eftersom denna utredning tydligen kommer att syssla med sådana frågor tycker vi det är lämpligt att överlämna motionen i denna del till utredningen. Utskottet har alltså yrkat att motionen i sin första del inte skall föranleda någon åtgärd men i sin andra del överlämnas till 1967 års polisutredning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta utlåtande behandlas 10 § i semesterlagen, vari det stadgas hur semestern skall förläggas. Arbetsgivaren har möjlighet att själv bestämma hur semestern skall utgå. Visserligen innehåller 10 8 en rekommendation, enligt vilken semestern, om ar betstagaren så önskar, såvitt möjligt bör förläggas till sommaren. Arbetsgivaren har emellertid oinskränkt makt att förlägga semestern efter eget behag. Att sedan arbetsgivarna inte i någon nämnvärd utsträckning utnyttjat denna sin rättighet är en sak för sig. När arbetstagaren tar upp en diskussion med arbetsgivaren om semesterns förläggning, befinner han sig mot denna bakgrund redan från början i ett underläge. Han vet, att om han inte kan komma överens med arbetsgivaren, så har denne möjlighet att förlägga semestern efter eget skön. Som gammal fackföreningsman har jag själv flera gånger varit med om att diskutera frågan om semesterns förläggning. Man har då från arbetsgivarsidan påpekat att, om vi inte kan komma överens, har vi ju möjligheten att själv bestämma om semesterns förläggning. Man har således här framställt ett förtäckt hot. Vi motionärer anser inte att detta är riktigt. Vi är väl alla överens om att det inte är en fördel för arbetstagaren att få börja sin semester t.ex. den 1 februari, mitt i vintern. Möjligheterna till rekreation är naturligtvis mycket små vid en sådan tidpunkt. Barnen går i skolan, så någon familjesemester kan man inte räkna med. När sommaren sedan kommer med sol och värme och barnen är lediga får vederbörande jobba hela sommaren utan uppehåll. Man kanske arbetar treskift i kontinuerlig drift och i dåligt luftkonditionerade lokaler. Man får inte förundra sig över att sådana förhållanden kan skapa misstämning och irritation. Vår strävan skall väl vara, när vi nu åstadkommer en lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare på detta område, att se till att parterna är jämspelta då de går in i förhandlingar. Men här är arbetarparten redan från början i underläge. På alla andra områden strävar vi ju numera efter att skapa jämlikhet. Skall vi inte försöka att även på detta lilla avsnitt skapa jämlikhet? När man tidigare behandlat denna fråga i riksdagen har man alltid motiverat ett avslag med att det finns så många områden där man inte kan tilllämpa en bestämd semesterperiod. Det måste finnas så många undantag, har man sagt. Numera har man kommit till en stabil ordning när det gäller semesterns förläggning.

Som en röd tråd genom andra lagutskottets utlåtande går uppfattningen att det måste vara arbetsgivaren som bestämmer om det hela skall flyta riktigt. Det verkar som om arbetstagarna inte skulle ha kompetens att vara med om att diskutera en lösning, och det verkar som om man skulle omyndigförklara arbetstagarna när det gäller en diskussion om semesterns förläggning. Jag tycker emellertid det är ett cyniskt resonemang att påstå att arbetsgivaren måste ha rätt att bestämma semesterns förläggning och därmed som sagt undervärdera arbetstagarens möjligheter. Herr talman! Vi motionärer anser att det bör bli en ändring så att arbetsgivaren och arbetstagarna på lika villkor får diskutera en fördelning av semestern. Det tycks emellertid inte vara möjligt att lösa denna fråga. Den har dis kuterats flera gånger i riksdagen, men varje gång har man fallit tillbaka på argumentationen att arbetsgivaren själv måste få bestämma om semesterns förläggning. Någon gång måste vi dock även här kunna skapa jämlikhet. Vi har strävat efter att vidga demokratin inom näringslivet. även härvidlag borde man kunna tillämpa en vidgad demokrati och göra båda parter likaberättigade. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna.

Herr talman! Det som motionärerna här för fram var uppe till debatt i samband med tillkomsten av såväl 1938 års som 1945 års semesterlagstiftning. Då diskuterades just införande av en viss obligatorisk semestertid, men riksdagen avvisade detta förslag med den motivering som anges i utskottets utlåtande. Skälen för en ändring har icke förstärkts, utan snarare har väl de argument som vid dessa tillfällen anfördes mot förslaget fått ökad vikt. Vi märker en allt större spridning av semestrarna. Skulle vi lagstifta i den här frågan, skulle det såsom utskottet säger resultera i att vi i åtskilliga hänsenden fick göra undantag, som skulle medföra gränsdragningsproblem. Befogenheten för arbetsgivaren att fastställa semesterns förläggning sammanhänger med förutsättningarna för produktionen. Ju mer tekniskt samhället blir, desto svårare blir det att bryta ut den detaljen ur arbetsgivarens beslutsfunktion. Nu har närmare 90 procent sin semester förlagd till den tid som motionärerna föreslår. Jag kan här åberopa vad LO-chefen Arne Geijer har sagt i denna fråga. Han säger att det stora flertalet anställda vill utnyttja juliklimatet, alltså den svenska sommaren, och att också företagen önskar en koncentration av semestern för att kunna slå igen helt men att det finns mycket som talar för en spridning och att den kommer mer och mer. Vi har redan en större spridning av semestern än man i allmänhet föreställer sig. Arne Geijer talade om en ordning med semestern fördelad på tre sommarveckor i ett sammanhang och en vintervecka i samband med skolornas februarilov. Det sista önskemålet som LO-chefen tog upp har redan börjat tillgodoses genom den utveckling som är på gång. Med hänsyn till vad jag här sagt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om semestern fördelas med tre veckor under sommaren och en vecka vid något annat tillfälle, finns. det väl ingenting att invända, men om man förlägger hela semestern på fyra veckor till tiden januari—februari— mars, såsom ibland har skett, tycker jag att man går för långt. Det är sådant vi vill undvika. Genom en lagstiftning som innebär att semestern skall förläggas till viss del av sommaren men att parterna har möjlighet att komma överens om en annan förläggning, har man inte slagit undan förutsättningarna att åstadkomma en spridning. Herr Olsson i Mölndal har inte kunnat motbevisa att arbetsgivaren nu har makt att förlägga semestern till den period han själv vill. Det är denna ensidighet i förhållandet mellan parterna som vi inte kan acceptera. I propositionen föreslås att ADB införs på inskrivningsväsendets område och att inskrivningsregistret förlägges till en central dataanläggning. Innan en omläggning till ADB kan påbörjas måste dock det tänkta systemet testas i detalj under realistiska förhållanden. För att det fortsatta utredningsarbetet skall kunna drivas rationellt föreslås att beslut nu fattas också om de viktigaste principerna för inskrivningsväsendets organisation efter systemomläggningen. att riksdagen beträffande de av departementschefen uppdragna riktlinjerna för en reform av inskrivningsväsendet måtte uttala som villkor för reformens genomförande att staten ålades strikt skadeståndsansvar för felaktigheter vid databehandlingen av registreringsuppgifterna och för oriktig information om registrets innehåll; samt

Herr talman! Det utlåtande vi har att behandla under denna punkt är föranlett av ett av Kungl. Maj:t framlagt förslag angående riktlinjer för en reform av inskrivningsväsendet jämte motioner i ämnet. I propositionen föreslås att automatisk databehandling — ADB — införs på inskrivningsområdet. För att det fortsatta utredningsarbetet skall kunna bedrivas rationellt föreslås att beslut nu fattas också om de viktigaste principerna för inskrivningsväsendets organisation efter en omläggning av förfarandet. De riktlinjer för reformen som uppdras i propositionen innebär i sak att inskrivningsväsendet förläggs till en central dataanläggning, som genom telenätsanslutna terminaler betjänar lokala inskrivningsmyndigheter. För underhåll och utveckling av system och program och för administration av driften skall finnas en central registreringsmyndighet. Själva handläggningen av inskrivningsärendena sker hos de lokala inskrivningsmyndigheterna. Antalet myndigheter begränsas enligt förslaget till i princip en i varje län. Varje arbetsdag utgör inskrivningsdag. Bevisutskrifter och registerutdrag, som ersätter gravationsoch äganderättsbevis, framställs genom den centrala datamaskinen och expedieras direkt till beställarna. Möjlighet öppnas för t.ex. kreditinrättningar och kommuner att ansluta egna presentationsterminaler till dataanläggningen för att på så sätt snabbt och omedelbart få tillgång till uppgifter från hela landet. I propositionen fastslås att det inte nu är möjligt att fastställa någon tidsplan för systemomläggningen. Det är allmänt känt att sedan lång tid tillbaka en betydande eftersläpning i handläggningen av dessa ärenden vid åtskilliga domstolar uppstått. Arbetsbalansen är, trots att en rad olika åtgärder vidtagits för att motverka denna eftersläpning, alltjämt otillfredsställande. Enligt utskottets mening måste handläggningen av inskrivningsärenden underkastas en genomgripande rationalisering för att förhållandena skall kunna bemästras. En övergång till ADB ger möjligheter till en snabb uppgiftslämning med ökad informationsvolym och förkortade expeditionstider, men även betydande vinster på andra områden bör kunna uppnås. Dessutom möjliggörs genom ADB en integrering med andra informationssystem, främst då fastighetsregistrering och folkbokföring med fastighetslängden. De ökade kostnader som det nya systemet kan tänkas föra med sig, torde väl uppvägas genom de fördelar i skilda hänsenden som en övergång härtill innebär. Enligt utskottets mening talar dessa fördelar starkt för att ADB införs inom inskrivningsväsendet. En förutsättning är givetvis att det föreslagna ADB-systemet tillgodoser de krav på tillförlitlighet och säkerhet som måste ställas på inskrivningsväsendet. Departementschefen har förklarat sig godta inskrivningskommitténs uppgift att säkerhetsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Utskottet saknar anledning att betvivla att så blir fallet. Utskottet tillstyrker därför att riksdagen nu fattar principbeslut om införande av ADB inom inskrivningsväsendet. Jag går därefter över till att säga några ord om de till utlåtandet fogade reservationerna. Vid A i utskottets hemställan har herr Ernulf yrkat att den i propositionen 1 förordade reformen av inskrivningsväsendet tills vidare inte skall genomföras. Reservanten anser att innan beslut om övergång till ADB fattas, borde resultaten av den påbörjade försöksverksamheten = först avvaktas. Denna bör kunna ge underlag för en betydligt säkrare bedömning av förevarande problem än vad som nu är fallet. Utskottet delar av skäl, som jag nyss angav, inte denna uppfattning, utan anser att reservationen jämte de under denna punkt åberopade motionerna bör avslås. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan under moment A i utskottets utlåtande nr 8. Vad beträffar det avsnitt som avses med moment B i utskottets hemställan har jag och ett antal medreservanter ansett, att övergången till ADB-behandling bör kunna skapa tekniska förutsättningar för en både ökad och bättre service till allmänheten och till de organ, som har behov av att få uppgifter ur inskrivningsregistret. Men så som organisationen utformats i förslaget innebär emellertid omläggningen i andra avse enden en avgjort försämrad service för allmänheten. Framför allt är detta en följd av att inskrivningsärendena avses bli koncentrerade till en eller i vissa fall ett par domstolar i varje län. Redan fjolårets riksdagsbeslut beträffande domkretsindelningen kommer att medföra en avsevärt försämrad service i stora områden av vårt land vad gäller handläggningen av inskrivningsärendena. Den personliga kontakten med inskrivningspersonalen för att få hjälp med att ta del av fastighetsböcker och akter eller erhålla råd och upplysning i olika inskrivningsfrågor har hittills visat sig vara av stor betydelse för allmänheten. Genom en långt driven centralisering försämras i hög grad denna servicemöjlighet för allmänheten. De nackdelar i form av försämrad service, som således skulle uppkomma genom en så stark centralisering som föreslagits, uppvägs enligt reservanternas mening inte av kostnadsbesparingar eller andra fördelar. De besparingar statsverket möjligen kan göra blir sannolikt betydligt mindre än allmänhetens ökade utgifter. De i propositionen i övrigt ifrågasatta vinsterna från administrativ och personell synpunkt finner vi reservanter betydligt överdrivna. Erfarenheterna hittills visar att det inte är i första hand de små inskrivningsavdelningarna som redovisar den största eftersläpningen utan att det tvärtom är de stora inskrivningsavdelningarna som har betydande arbetsbalanser.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 framhåller att det skulle möta mycket stora svårigheter att få ett system med inskrivningsdag varje arbetsdag att fungera tillfredsställande. Reservanterna anser därför att frågan om antalet inskrivningsdagar per vecka bör bedömas förutsättningslöst med ledning av de erfarenheter fösöksverksamheten kommer att ge. Ställning till frågan bör inte tas redan nu. På denna punkt ansluter sig utskottsmajoriteten till departementschefens liksom till flertalet remissinstansers mening att dataanläggningen utnyttjas mer rationellt, om inskrivningsdag hålls varje dag i stället för som nu en gång i veckan. Därtill kommer att allmänheten kan beredas en betydligt bättre service genom en snabb handläggning av inskrivningsärendena. Utskottet finner det därför riktigt att det fortsatta utredningsarbetet bedrives med utgångspunkt i ett system med inskrivningsdag varje arbetsdag.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

Vi menar att den erfarenhet som hittills vunnits av ADB på folkbokföringens område visar att en hel del fel kan uppkomma. Ett sådant fel inom inskrivningsväsendets område kan vålla den enskilde betydande skada. Vi reservanter anser därför att det föreslagna ADB-systemet måste förenas med strikt skadeståndsansvar för staten i händelse av felaktig inskrivning eller felaktig information av registrets innehåll.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
Herr talman! En utgångspunkt vid ställningstagandet till den föreslagna inskrivningsreformen är att inskrivningsväsendet inte fungerar helt tillfredsställande. En viss eftersläpning i fråga om handläggningen och expedieringen av inskrivningsärenden har tidvis förekommit vid flera domsagor och rådhusrätter. Detta förhållande har föranlett att personalen vid domstolarnas inskrivningsavdelningar förstärkts avsevärt. Samtidigt har en teknisk upprustning skett. Dessutom har särskilda åtgärder vidtagits i syfte att rationalisera inskrivningsförfarandet inom ramen för nuvarande författningsföreskrifter. Genom de ansträngningar som sålunda gjorts för att komma till rätta med svårigheterna har otvivelaktigt vissa förbättringar uppnåtts, men det måste konstateras att situationen inom inskrivningsväsendet ändå inte är tillfredsställande. Som framhållits i propositionen torde det krävas djupgående organisatoriska förändringar för att varaktigt upp nå ett godtagbart läge till rimliga kostnader inom ramen för det nuvarande systemet. Införandet av ADB på inskrivningsväsendets område erbjuder en möjlighet att bemästra problemen även vid större ärendemängd. Härtill kommer de betydelsefulla fördelar som står att vinna genom att inskrivningsväsendet kan inordnas i ett större enhetligt informationssystem på samhällsplaneringens område. Jag noterar därför med tillfredsställelse att enighet i huvudsak kunnat uppnås rörande värdet av att införa ADB på inskrivningsväsendets område. I fråga om den yttre organisationen innebär förslaget i princip att endast en domstol i varje län skall vara inskrivningsmyndighet men att inte oväsentliga undantag från denna princip skall kunna göras. Denna lösning har valts särskilt med hänsyn till den personalorganisation som ett ADB-system kräver. I en reservation till utskottets utlåtande har emellertid herr Grebäck m.fl. uttalat sig för att det liksom hittills skall finnas inskrivningsmyndighet vid varje domstol. Detta innebär att arbetsmängden inte blir så stor att inskrivningsdomaren kan ägna sig åt inskrivningsväsendet på heltid. Reservanterna förordar i själva verket ett bibehållande av den ordning som nu gäller, men det är just den ordningen som allmänt anses vara en av de stora svagheterna med det hittillsvarande systemet. Erfarenheten visar att med detta system arbetet vid inskrivningsmyndigheten inte sällan får stå tillbaka för annat domstolsarbete som bedöms vara viktigare. En sådan ordning bör undvikas för framtiden. Det nya systemet ger större möjligheter till och ökar kraven på snabb och tillförlitlig information om fastighetsoch inskrivningsdata. Härtill skall läggas att nya rättsregler kommer att gälla på fastighetsrättens område. Allt detta förstärker behovet av en särskild inskrivningsdoma I det nya systemet ingår också som ett viktigt inslag delegering av vissa arbetsuppgifter till personal utan juridisk utbildning. Detta medför en betydande minskning av inskrivningsdomarnas arbetsuppgifter. Av detta skäl måste antalet myndigheter begränsas. Även den högre grad av specialisering som efter det nya systemets införande måste krävas av inskrivningspersonalen förutsätter större inskrivningsmyndigheter än de nuvarande. De sålunda anförda skälen talar mycket starkt mot den av reservanterna förordade organisationen. Reservanterna åberopar som huvudskäl att förslaget inte tillräckligt tillgodoser allmänhetens behov av service. Jag håller med om att servicesynpunkterna måste tillmätas största betydelse. Denna fråga har också ägnats stor uppmärksamhet i propositionen. De korta expeditionstider som det nya systemet medger — ett par dagar — innebär en väsentlig fördel för allmänheten och torde medföra att behovet av att göra personliga besök hos inskrivningsmyndigheten minskas kraftigt. Möjligheten att ansluta presentationsterminaler till den centrala anläggningen kommer också att få betydelse från servicesynpunkt. Vidare kan de nya fastighetskorten väntas ge allmänheten en betydligt utförligare och mera lättillgänglig information än de nuvarande gravationsbevisen. Dessa och andra i propositionen angivna åtgärder medför enligt min mening att frågan om allmänhetens krav på service och behov av kontakt med inskrivningsmyndigheterna kan ges en tillfredsställande lösning med det förslag till organisation som lagts fram genom propositionen. Givetvis får allmänhetens behov av service ägnas uppmärksamhet även under det fortsatta arbetet med inskrivningsreformen. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag uttrycka den uppfattningen att re servanternas invändningar inte är bärande.

Herr talman! Bara några få ord som en motivering till de synpunkter som har förts fram i det motionspar som herrar Alexanderson och Ernulf i första kammaren och jag i denna kammare har väckt. Vi har här slagit fast att den genomgripande omläggningen till ADB-behandling i inskrivningsväsendet inte motiveras av att den skall leda till kostnadsbesparingar. Det har inte heller påståtts av någon tidigare talare. I det föreslagna systemet ingår, såsom herr Grebäck anförde, att det i regel skall finnas en inskrivningsavdelning endast vid en domstol i varje län. Detta utgör enligt min mening en allvarlig försämring av servicen i jämförelse med nuvarande förhållanden. Jag tycker att det är tillfredsställande att statsrådet så pass starkt understryker att just behovet av service till allmänheten verkligen kommer att beaktas av honom. Jag vill understryka att allmänhetens möjligheter till personlig kontakt med en inskrivningsavdelning är något ytterst värdefullt. Av statistiken framgår visserligen att de flesta ärenden inlämnas per post, men jag vågar av erfarenhet säga att även dessa ärenden i mycket stor utsträckning handläggs efter en personlig kontakt med inskrivningsavdelningen. Vi har i vår motion — och det har också påpekats av herr Ernulf i reservationen I, som utskottets ordförande redan har bemött i sitt anförande — framhållit att mycket talar för en övergång till ADB-system. Såsom alla vet pågår det emellertid en försöksverksamhet, och enligt vår mening borde man invänta resultaten av denna innan man fattar definitivt beslut. Det är ytterst viktigt att ett nytt system kommer att tillgodose de krav på tillförlitlighet och säkerhet som allmänheten har rätt att ställa på inskrivningsväsendet. Vid några domstolar förfar man numera så att man försöksvis använder det ena systemet jämsides med det andra.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

Herr talman! Till detta utlåtande har jag och herr Nils Nilsson i första kammaren fogat ett särskilt yttrande. För närvarande finns det en inskrivningsdag i veckan, onsdagen, och under den dagen får inga förändringar ske i fastighetsindelningen. Det har ordnats på så sätt att fastställelse av lantmäteriförrättningar sker på andra veckodagar. Genom att göra alla arbetsdagar till inskrivningsdagar bryter man den sammankoppling som finns mellan inskrivningsväsendet och fastighetsregisterväsendet. Jag betvivlar inte att denna sak skall kunna ordnas på något vis, men jag har försökt att i utskottet få gehör för att man i utlåtandet skulle sätta in en passus om detta. Det sägs också där att utskottet »finner det riktigt att det fortsatta utredningsarbetet bedrives med utgångspunkt från att man skall ha inskrivningsdag varje arbetsdag>. Om man river upp den arbetsordning som nu fungerar måste man ju sätta något annat i stället. I den utredning som ligger till grund för propositionen finns en antydan om att så måste ske, men i propositionen sägs ingenting om saken. Jag ansåg att detta var en brist och därför ville jag avge ett särskilt yttrande.